Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till herr statsrådet och chefen för socialdepartementet för det erhållna positiva svaret på min interpellation. Våra uppfattningar är samstämmiga — fluoren har en klart karieshämmande verkan, och man får största och bästa fluoreffekt genom fluoridering av dricksvattnet. Herr statsrådet säger att man därigenom når även vuxna, men än viktigare är väl att man därigenom når barnen före och efter skolåldern, vilket man i så liten utsträckning gör då det gäller pensling eller sköljning med fluor. Det är just i tidiga barnaår som fluorens allra kraftigaste effekt på tänderna erhålles, med ökad resistens mot karies, ett mer livskraftigt ben och en mer livskraftig emalj. Man har genom vetenskapliga undersökningar med elektronmikroskop konstaterat hur fluor byggs in i emaljvävnaden, förbinder sig med emaljens submikroskopiska kristaller, gör dessa hårdare och minskar deras löslighet vid syraangrepp, som orsakas av viss föda och framkallar karies. Ju tidigare man kan motarbeta uppkomsten av karies under barnaåren, dess effektivare blir det. En parallell effekt på benvävnaderna nås också, med ökad resistens mot en lång rad sjukdomar. Fluor är ju inget gift utan tillhör de normala grundämnen som måste tillföras, omsättas och utsöndras av vår kropp för bästa hälsa. Frångår vi vårt naturliga levnadssätt, t.ex. genom urbaniseringen, att man bor i en storstad med fluorfritt ytvatten som dricksvatten i stället för fluorhaltigt källvatten, får man en sämre emalj och sämre benvävnad, med ökad frekvens av vissa sjukdomar — inte bara karies utan även en del andra, som påverkar vårt bensystem och som jag mer utförligt har talat om i min interpellation. Att tillföra viss halt av fluor, vanligen 1 Pp. Pp» till dricksvattnet som saknar det ta grundämne är alltså — för att tala med Jean Jacques Rousseau — en väg »tillbaka till naturen>, till ett mer naturligt levnadssätt. Landskrona t.ex. har ju blott begärt att få återföra sitt dricksvatten till dess tidigare halt av fluor, nämligen 0,5 P:.P> innan man tvingades att övergå till att ta dricksvatten från Ringsjön. Om vi på detta sätt i stor utsträckning kan förebygga karies får vi ökade möjligheter att genomföra den önskade tandvårdsförsäkringen genom att vår tillgängliga tandvårdspersonal bättre räcker till och kan behandla fler individer; det är ju det vi önskar, det är ju så oerhört betydelsefullt för samhället om så kan bli fallet. Detta problem är ju principiellt långt ifrån någonting nytt. Redan för tjugu år sedan diskuterade vi samma problem i fråga om jod. Jod är också nödvän digt för vår kropps normala omsättning. Vid brist på jod uppstår sjukliga förändringar, framför allt struma, och andra sjukliga förändringar i sköldkörteln. Man har funnit att dessa sjukdomar framför allt uppträder i trakter där jodhalten i födan är dålig. Jod finns framför allt i havsfisk, och dessa sjukdomar förekommer därför mest i inlandet. Särskilt i Schweiz har frekvensen av struma och sköldkörtelsjukdomar varit mycket hög. Därför har i Schweiz bestämts att allt koksalt som används i mat obligatoriskt måste tillsättas med jod. Analoga är förhållandena i inlandet hos oss. Genom sådan tillsats av jod har vi fått en mycket lägre frekvens av struma, Basedowsjuka och andra thyreoideaförändringar. Vi har nu tjuguårig erfarenhet av hur vår folkhälsa på det sättet har förbättrats. Vi hoppas nu att vi inte bara skall få en förbättring av folkhälsan när det gäller karies utan även när det gäller en lång rad sjukdomar i bensystemet genom analog tillsats av fluor där brist på detta ämne föreligger. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Erik Filip Petersson har frågat om jag avser att föranstalta om utökade möjligheter för fiskanalys från vattendrag, där kvicksilverförgiftning kan misstänkas, och se till att objektiva och entydiga infor mationer delges allmänheten allteftersom forskningsresultat kommer fram. Flera undersökningar som = gäller kvicksilverförekomst i fisk pågår f.n. i landet. I samråd med olika institutioner och myndigheter lade statens institut för folkhälsan förra året fram ett program för en rad utredningar, vilka syftade till att skapa underlag för bedömning av hälsorisken vid förtäring av kvicksilverhaltig fisk. För betydande avsnitt av undersökningskomplexet har regeringen redan ställt medel till förfogande. Årets riksdag har anvisat medel för undersökningsprogrammets slutförande under nästa budgetår. Vidare bör nämnas att särskilda medel anvisas under jordbruksdepartementets huvudtitel för s.k. biocidundersökningar. Dessa medel har också i betydande utsträckning använts för att bekosta undersökningar om kvicksilverförekomst 1 fisk.

Åtgärder har även vidtagits för att minska kvicksilverutsläpp i vattendrag. Giftnämnden har således beslutat förbjuda användning av fenylkvicksilver i pappersmasseindustrin fr.o.m. år 1966 och i slipmasseindustrin fr.o.m. oktober i år. Berörda myndigheter och institutioner ägnar dessa frågor mycket stort intresse. Jag utgår därför från att de följer utvecklingen och tar de initiativ till fortsatta undersökningar som kan anses erforderliga. Vad beträffar herr Peterssons fråga om behovet av objektiva och entydiga informationer vill jag framhålla, att en fortlöpande publicering av forskningsoch undersökningsresultat sker i olika tidskrifter, bl.a. i den av folkhälsoinstitutet utgivna tidskriften Vår föda. Medicinalstyrelsen och veterinärstyrelsen har vidare helt nyligen skickat ut en skrivelse till samtliga hälsovårdsnämnder, vari de båda verken gör ett gemensamt uttalande i kvicksilverfrågan. Verken anför därvid bl.a. att frågan om kvicksilverhalten i fisk och förgiftningsrisk i samband därmed är under fortsatt utredning och att berörda centrala myndigheter följer utredningarna med uppmärksamhet för att vid behov lämna direktiv. Om verken skulle finna det befogat att utfärda någon varning för daglig fiskkonsumtion eller förbud mot försäljning av fisk från visst vattenområde, kommer självfallet meddelande därom att lämnas till vederbörande hälsovårdsnämnd.

Herr talman! Det problemkomplex som justitieministern har haft att lösa är invecklat och svårt, och jag hyser stor respekt för det arbete som utförts. Det är emellertid på en punkt — och en väsentlig sådan — som jag finner förslaget otillfredsställande.

Dessa har för Öövrigt avgivits av löntagarrepresentanter, om jag så får uttrycka mig. Den omständigheten att löntagarorganisationerna önskar en sådan reform behöver i och för sig inte innebära att deras hållning är mera riktig än Kungl. Maj:ts och utskottets. Det är klart. Det kan också erkännas att det finns skäl både för och emot. Jag kan emellertid inte frigöra mig från den uppfattningen att övervägande skäl talar för en anslutning till motionärernas yrkande genom godkännande av reservationen, vilken helt sammanfaller med yrkandena i berörda motioner. Jag har också den känslan att utskottet i grunden är rätt tilltalat av motionärernas förslag. När man läser utskottets utlåtande får man nämligen det intrycket att det som blivit avgörande för utskottets avstyrkande av motionerna är frågans läge på det internordiska planet, eller annorlunda uttryckt: man vill inte gå längre än vad som föreslås i propositionen förrän frågan om skattefordringarnas ställning vid konkurs blivit närmare penetrerad inom Nordiska rådet. Propositionen liksom utskottet vill begränsa förmånsrätten till den kategori löntagare — pensionärer som inte har det försörjningsskydd som yngre löntagare har genom ATP. Man har sålunda anfört ett socialt motiv för en prioritering till förmån för de äldre löntagarna. Klart är också att därest en kategoriklyvning skall göras är det i första hand de äldres intressen som skall skyddas, eftersom de ofta inte har annat att falla tillbaka på än folkpensionen. Det finns emellertid en annan viktig aspekt att beakta i sammanhanget, nämligen att de i företagen avsatta pensionsmedlen av löntagarna uppfattas — såvitt jag förstår med betydande rätt — som en intjänad förmån, alltså en del av arbetslönen, som man har rättighet till på samma sätt som egentlig lön och semesterersättning.

Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den vid utskottets utlåtande fogade reservationen.

Herr talman! Det finns ingen anledning att ha någon annan mening än den som herr Yngve Persson inledningsvis framförde, nämligen att det här förslaget till lag om tryggande av pensionsutfästelser består av en rätt komplicerad materia. Den nya lagen syftar i vart fall till en fastare civilrättslig reglering av det privata pensionsstiftelseväsendet, som i vårt land i avsevärd utsträckning förekommer vid sidan av den allmänna pensioneringen. Den föreslagna lagstiftningen bygger, som herr Yngve Persson sade, på pensionsstiftelseutredningens betänkande, som innebär en radikal förändring av det sätt på vilket arbetsgivarna kan trygga sina pensionslöften till de anställda. De s.k. reversstiftelserna föreslås nu bli avskaffade. I stället för att avsätta medel till en pensionsstiftelse genom att lämna en revers på beloppet skall arbetsgivaren kunna redovisa motsvarande avsättning genom att ta upp den som skuldpost i sina räkenskaper. En sådan avsättning kommer att för arbetsgivaren medföra avdragsrätt vid inkomsttaxeringen. De skatterättsliga reglerna har tagits upp i en särskild proposition som har behandlats av bevillningsutskottet och som senare kommer att behandlas här. Aktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag, ekonomisk förening eller sparbank skall kunna redovisa pensionsskuld på det angivna sättet. Denna möjlighet skall även tillkomma andra arbetsgivare i fråga om sådana pensioner som ingår s,. k. allmän pensionsplan, varigenom pensionsutfästelserna garanteras av ett särskilt bildat försäkringsbolag efter överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter. Pensionsstiftelser med andra tillgångar än fordringar på arbetsgivarna, s.k. realstiftelser, skall dock finnas kvar. För dessa föreslås bestämmelser som ger dem en starkare ställning gentemot arbetsgivarna än tidigare. I stiftelsens styrelse skall sålunda arbetstagarrepresentanter ingå i samma antal som från arbetsgivarsidan. Företagets ekonomiska situation skall i princip inte få återverka på värdet av stiftelsens tillgångar. I propositionen heter det, att syftet med den föreslagna reformen är att skapa trygghet för privata pensionsfordringar i former som inte innebär onödiga ekonomiska eller praktiska påfrestningar för näringslivet. Enligt utskottets mening har också i det förslag som föreligger en lämplig och skälig avvägning gjorts för att tillgodose dessa grundläggande synpunkter. I anslutning till propositionen har väckts flera motioner som dels berör frågan hur tillsynsmyndigheten skall vara organiserad och dels frågan om arbetstagarens förmånsrätt till pension när det företag som gjort utfästelsen kommer på obestånd och går i konkurs. Herr Yngve Persson gick ju närmare in på dessa senare motioner. På grundval av de yrkandena föreligger även en reservation där denna förmånsrätt föreslås, och reservationen anknyter även till pensionsstiftelseutredningens betänkande i det avsnittet. Enligt reservationen talar starka sociala skäl för en utökad förmånsrätt i linje med motionernas yrkanden. Beträffande de sociala synpunkterna på frågan kan först konstateras att denna bedömningsgrund förändrats efter tillkomsten av allmänna tjänstepensionen och givetvis även genom den förbättrade folkpensionen. De äldre arbetstagargrupperna har dock inte så stor glädje av pensionsutfallet genom ATP. Därför föreslås i propositionen för deras del en speciell förmånsrätt, som innebär att personer födda år 1907 eller tidigare får förmånsrätt efter fastighetsinteckning till en årlig pension som motsvarar ett basbelopp enligt lagen om allmän försäkring. Dessutom bibehålles givetvis den också tidigare befintliga förmånsrätten enligt handelsbalken 17:4, vilken garanterar ett års förfallen pension efter samma grunder som löner till den anställde. Enligt motionerna och reservationen föreslås för återstående pensionsfordringar ytterligare förmånsrätt genom ett tillägg i handelsbalken 17: 11, som skulle garantera nämnda rätt efter företagsoch fastighetsinteckningar men före skatter och böter och oprioriterade fordringar. I reservationen påtalas särskilt att enligt propositionens förslag skulle vid en arbetsgivares konkurs det allmännas skattekrav erhålla utdelning före arbetstagarens pensionsfordringar. Gentemot detta kan först och främst invändas att resonemanget inte håller beträffande vare sig den förut nämnda förmånsrätten enligt handelsbalken 17:4 för ett års förfallen pension eller den nya föreslagna paragrafen 17:6 a med förmånsrätt för arbetstagare födda 1907 eller tidigare. Givetvis är det dock klart att skattekrav på detta sätt även kommer att gå före ytterligare pensions fordringar i åtskilliga konkurser. I det hänseendet vill utskottet emellertid fästa uppmärksamheten på att konkurslagstiftningen och förmånsrätten är föremål för reformförslag i nordiskt samarbete. Den svenska lagberedningen har i en promemoria, som även varit föremål för remissbehandling föreslagit att förmånsrätten för skatter skall upphävas, och i Danmark och Norge förbereds lagstiftning i samma riktning. Skatternas förmånsställning i hithörande frågor är därför föremål för Kungl. Maj:ts uppmärksamhet i annat sammanhang och torde komma att finna sin lösning i nordiskt samarbete. När det i reservationen särskilt förs på tal det sociala motivet för en utvidgad förmånsrätt för pensionsfordringar i konkurser bör även erinras om den stora betydelse de mellan parterna på arbetsmarknaden överenskomna förut nämnda pensionsplanerna har för att trygga den utfästa pensionen. I propositionen sägs också att med den utveckling som nu pågår mot en alltmer omfattande planpensionering är det sannolikt att den väsentliga uppgiften för en förmånsrätt i enlighet med reservationens förslag skulle bli att trygga regresskrav från försäkringsbolaget Pensionsgaranti och liknande institut mot arbetsgivare för utgivna garantibelopp. Mot dylika förluster kan dock vederbörande försäkringsbolag skydda sig även genom en viss jämkning av avgifterna. Mot en utvidgad förmånsrätt för pensionsfordringar vid konkurser enligt reservationen har även framhållits att det skulle medföra en allvarlig press på kreditmarknaden. Att dylika farhågor kan ha fog för sig förstås även av det faktum att den sammanlagda pensionsskulden i de s.k. reversstiftelserna är över 6 miljarder kronor. Det förtjänar även att observeras att pensionsstiftelseutredningen inte vågat ta steget fullt ut och föreslå skyldighet för företagen att ta upp sina pensionsåtaganden som en sådan bokförd skuld, vilken skall tas med vid bedömningen av ett företags likviditet. Utredningen framhåller att det inom en del branscher, t.ex. husbyggnad och vägoch vattenbyggnad finns företag som arbetar med ett ganska litet eget kapital i förhållande till omsättningen. I och för sig fullt bärkraftiga företag skulle kunna bli tvingade likvidera, om pensionsskulden togs med, enär aktiekapitalet skulle ansetts ha gått förlorat till mer än två tredjedelar. Det måste anses vara i viss mån inkonsekvent av utredningen att efter detta konstaterande ändå räkna med att det ur kreditsynpunkt inte skulle vara av så stor betydelse att införa den utökade förmånsrätten före oprioriterade fordringar. Det bör väl inte råda något tvivel om att 6 miljarder kronor i till stor del dolda skulder hos företagen skulle uppkalla leverantörer och kreditgivare till stor försiktighet. När det i reservationen säges att farhågorna för att den föreslagna förmånsrätten skulle inverka menligt på kreditmarknaden är starkt överdrivna så torde därför kunna konstateras att denna bedömning ej är realistisk. En komplikation ur kreditsynpunkt med den i reservationen föreslagna ordningen skulle även bli den att en förmånsberättigad pensionsfordran av stor omfattning kunde uppstå genom att arbetsgivare gett sina anställda utfästelser om pension som intjänats under förfluten tid. Lagberedningen har särskilt tryckt på det riskfyllda i en sådan retroaktiv verkan av ett pensionslöfte. Sammanfattningsvis kan sägas att departementschefen enligt utskottets mening har funnit en hygglig lösning på dessa komplicerade problem, en lösning som garanterar de anställda ökad trygghet och säkerhet för pensionsutfästelser, samtidigt som den inte torde medföra någon nämnvärd påfrestning för företagen ur likviditetsoch kreditsynpunkt. När herr Yngve Persson i sitt anförande sedan hänvisade till remissinstanserna och framhöll att såväl LO som TCO hade uttalat sig positivt för utredningen i detta avsnitt, kan det ändå erinras om att LO visserligen har skrivit om detta, men TCO har inte nämnt ett ord i det sammanhanget. Däremot har TCO givetvis tillstyrkt utredningen i dess helhet. Herr talman, jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Av vad som har förekommit här i kammaren i denna fråga skulle man kunna få det intrycket att det råder oenighet om den stora reform som kammaren nu står i begrepp att fatta beslut om. Men i själva verket föreligger det glädjande nog praktiskt taget hundraprocentig enighet om varje detalj i denna reform, som har eftersträvats under trettio år och som nu senast har utretts sedan 1954. Första lagutskottet redovisar det stora lagkomplexet på 30 trycksidor i sitt utlåtande, och två andra utskott har vissa följdförfattningar att behandla. Endast om en enda detalj i detta lagkomplex har fullständig enighet inte kunnat uppnås. En av utskottets ledamöter har reserverat sig till förmån för två motionspar. Jag vill i detta sammanhang, herr talman, tillåta mig att framföra en gratulation till utskottets fungerande ordförande för att han har lyckats uppnå så stor enighet om detta oerhört svårtillgängliga och komplicerade lagförslag. Den detalj i fråga om vilken fullständig enighet icke har uppnåtts gäller, som framgått av de tidigare inläggen, vilken omfattning förmånsrätt för fordringar av detta slag skall ha i konkurs. Men förmånsrätt är ju bara ett av flera instrument då det gäller att trygga en fordran. Den företrädesrätt till betalning som förmånsrätt kan ge har sitt egentliga värde först då gäldenärens ekonomi är så undergrävd att han går i konkurs. Åtminstone är det regeln då förmånsrätten inte är knuten till en särskild panträtt. Då det gäller att trygga fordran på privat pension, står och faller tryggandet inte alls med förmånsrätten. Tvärtom upptar den föreslagna lagstiftningen i de delar som det råder fullständig enighet om en rad nya åtgärder som tar sikte på tryggandet av sådan fordran, åtgärder som sätts in på ett tidigare stadium än vad som är fallet med förmånsrätten. Skall man bedöma en pensionsberättigad arbetstagares rättsliga ställning, kan man inte gärna avstå från att ta hänsyn till samtliga de regler som gäller till förmån för denne arbetstagare. Förmånsrätten blir därmed endast en beståndsdel i det mönster som lagen innehåller. Jag behöver här inte erinra om alla de åtgärder som föreslås för tryggande av pensionerna genom andra åtgärder än förmånsrätten. Herr Svedberg har i huvudsak redogjort för dem. Införandet av en ny förmånsrätt är alltid en grannlaga och ömtålig sak. Innebörden är ju att rubba relationen mellan olika borgenärsgrupper då det gäller att fördela ett konkursbos givna tillgångar. Man måste här nog väga skälen för och emot. Avvägningen är naturligtvis inte så lätt att göra, och jag förstår till fullo dem som här har gjort gällande en annan mening än jag har gjort. Man måste emellertid tänka sig för flera gånger innan man går längre än som föreslagits i propositionen i detta hänseende. Till sist vill jag bara påpeka, herr talman, en detalj i reservationen. Det sägs i den att man bör särskilt beakta det av motionärerna påtalade förhållandet att det allmännas skattekrav i en arbetsgivares konkurs enligt propositionens förslag skulle erhålla utdelning före arbetstagarnas pensionsfordringar. Det förhåller sig nämligen så att skatter har en viss förmånsrätt i konkurs enligt 17 kap. 12 § handelsbalken. Enligt reservationsförslaget har man velat sätta in vissa pensionsfordringar i 118, varigenom de skulle få bättre förmånsrätt än skattefordringar.

Det innebär, sade han till reservanten, att reservationen, om utmätningsmannen har skött sin tjänst, är ett slag i luften. Propositionsförslaget beträffande de äldre pensionstagarna däremot går ut på att deras förmånsrätt skall gå efter 6 a § och alltså njuta bättre rätt än utmätt skattefordran.

Herr talman! Det är mig angeläget att först framhålla att den lag om flyttning av fordon i vissa fall som riksdagen nu står i begrepp att besluta fyller ett mycket stort behov och därför är mycket välkommen. Ett faktum är nämligen att de många bilvraken i naturen och de många bilar som uppställts olämpligt så att de kommit att utgöra hinder för trafik eller väghållningsarbete har blivit ett verkligt samhällsproblem. Jag skall begränsa mig till att här endast erinra om att det ur naturvårdssynpunkt har varit mycket beklagligt med de många nedskräpande bilvraken, vartill har kommit att dessa utgjort en direkt fara för både lekande barn och djur av skilda slag. I första lagutskottet har det rått enighet om att lagförslaget i allt väsentligt har varit väl avvägt och ägnat att läggas till grund för lagstiftning. På en punkt har utskottet emellertid varit oenigt, nämligen i fråga om de tidsfrister efter vilka på särskild förvaringsplats ställt fordon skall tillfalla stat eller kommun. Utskottsmajoriteten förordar i likhet med propositionen sex månader från den dag då flyttningen kungjordes eller tre månader från den dag då ägaren mottog underrättelse om flyttningsbeslutet, medan minoriteten i reservation förordar de av flera remissinstanser samt motionsvis föreslagna tidsfristerna tre månader respektive en månad. Med hänsyn till de betydande kostnader och besvär som förvaring av motorfordon medför anser vi reservanter det önskvärt att man begränsar tidsfristerna så mycket som möjligt utan att därför göra avkall på den enskildes behöriga anspråk på rättssäkerhet. Tidsfristerna tre månader respektive en månad måste enligt vår mening anses tillgodose sådana anspråk. Någon anledning för det allmänna att visa större generositet mot det slarviga klientel som det här ofta gäller synes inte föreligga. Den av utskottsmajoriteten gjorda jämförelsen med hittegods är knappast riktig. Det är säkerligen mycket sällan som vederbörande ägare »tappat» dessa bilar och ej vet var de kan återfinnas. Av någon anledning finner de det emellertid förenligt med sitt intresse att låta bilarna stå kvar tills vidare — i fråga om vraken för alltid — trots de olägenheter som detta innebär för det allmänna. Herr talman! Då de av reservanterna förordade tidsfristerna syns mig fullt tillräckliga ur rättssäkerhetssynpunkt och de syns mig mera lämpade att tjäna syftet med den nya lagstiftningen, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Som vi hörde av herr Schötts inlägg har det inte riktats kritik mot den nya lagen som sådan. Den anses synnerligen angelägen, då den skapar möjligheter för myndigheterna att ta om hand övergivna bilar som i vissa fall kan utgöra en direkt trafikfara och i varje fall kan vara till hinders. Det är, såsom vi hörde nyss, mot de respittider som anges i 7 8 i den föreslagna lagen som reservationen riktar sig, då reservanterna anser dem vara väl långa. I propositionen föreslås sex respektive tre månader under de förutsättningar som herr Schött redogjorde för, medan reservanterna tycker att det bör kunna räcka med tre månader respektive en månad. Utskottet har dock ansett det vara lämpligt att det råder överensstämmelse på denna punkt mellan hittegodslagstiftningen och den nu föreslagna nya lagen. Hittegodslagstiftningen är föremål för översyn, och om de tider som anges där eventuellt skall förkortas, kan ändringen framdeles samordnas med en viss förkortning även av de tider som gäller beträffande bilarna, om en sådan förkortning betingas av erfarenheterna. Ytterligare en anledning till att det kan vara lämpligt att inte ta till respittiderna för snävt är att det inte skall finnas någon form av besvärsrätt.

Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Låt mig erinra om att det i den departementspromemoria som först utarbetades i ärendet föreslogs en respittid av en månad för ägare som bevisligen underrättats om flyttning. Ang. flyttning av fordon i vissa fall Det är att märka att tiden räknas från det vederbörande bevisligen underrättats om beslutet. Endast en remissinstans hade någon erinran mot detta förslag i departementspromemorian. Jag vill också erinra om att länsstyrelserna i Malmöhus, Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Västernorrlands län samt fyra polismästare har framhållit att den i departementspromemorian föreslagna förvaringstiden av sex månader i fall där ägaren inte kunnat anträffas är för lång och borde förkortas till tre månader. Vi reservanter har den uppfattningen att man bör ta till de kortare tiderna om man vill att lagstiftningen redan från början skall vara effektiv. Situationen på detta område är nämligen sådan att det fordras kraftåtgärder. Jag vill också gärna understryka att även om någon är sjuk eller bortrest bör han kunna hålla reda på sin bil eller bevaka sina intressen genom kurator, anhörig eller annan bekant. Det hela är givetvis en avvägningsfråga, där vi har kommit till olika uppfattningar. Vi reservanter tror emellertid att det vore lyckligast för att få till stånd en effektiv ordning på detta område att man går på den strängare linjen. Jag ber än en gång, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det är kanske inte angeläget att tvista så mycket beträffande denna fråga. Möjligheterna är väl ändå inte så stora att vi skall få varandra att ändra mening. Vad gäller den kortare respittiden på en månad efter det att vederbörande har fått vetskap om att bilen är omhändertagen vill jag framhålla att det dock kan inträffa att den det gäller på grund av resa, sjukdom eller sådana saker som även herr Schött nämnde inte har möjlighet att skaffa undan fordonet. Har det då gått en månad och en dag tar myndigheterna hand om bilen. Det kan väl i vissa fall anses vara betänkligt. Det har också ansetts att omhändertagandet av fordon inte skall vara en fråga som är samordnad med hittegodslagstiftningen. Det låter sig kanske bra säga när det gäller 7 § i den föreslagna lagen. Men om vi ser på 9 § talas där om föremål som kan finnas inne i en bil, kläder, väskor o. d. Beträffande sådana föremål skall tillämpas samma lag som gäller för bilen. Även när det gäller dessa hittegodsföremål skulle då enligt reservanternas förslag tillämpas de kortare respittiderna. Om ett paraply hittas utanför bilen skulle tiderna tre och sex månader gälla, men hittas det inte i bilen skulle tiderna en och tre månader tillämpas. I 9 8 talas också om bilar som betecknas som fordonsvrak. Beträffande dem skall hittegodslagen vara tillämplig. Enligt reservanternas förslag skulle man ha olika bedömningar i dessa fall. Det är ju en sak att medverka till att lagar blir stiftade här i riksdagen, men man får väl också se till att de myndigheter som skall använda sig av dem inte blir huvudyra inför uppgiften. Jag anser därför att det bör vara en samordning mellan hittegods och övergivna bilar. Det är nog den bästa och mest rationella lösningen. Jag ber än en gång att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag är motionär i frågan och ber därför att få säga några ord. Det resonemang som utskottets ärade ordförande förde har jag svårt att förstå. Att tala om sjukdomar och resor och liknande är ju inte relevant i sammanhanget, då lagen säger att ägaren skall ha en viss tid på sig från det han bevisligen underrättats. Därför förvånar det mig att man skall ta så stor hänsyn till dessa bilägare. På det kommunala planet har vi många gånger åtgärder där vi minsann tillgriper hårda bandage när det gäller att se till att medborgarna sköter sina åligganden. Betalar jag inte min telefonräkning precis på utsatt dag, klipper man bort mina telefonmöjligheter, betalar jag inte mina elräkningar precis på utsatt dag, blir jag avkopplad och får dessutom betala särskilda bötesbelopp 0. S. V. Herr Axel Andersson säger, om jag fattade honom rätt, att vi inte skall vara så måna att slå vakt om bilägarna. Jag förstår vad han menar därmed. Men jag skulle för min del vilja säga att man ju i allra högsta grad slår vakt om bilägare genom att införa kortare respittider, nämligen de bilägare som följer gällande lagar och förordningar och får det lättare i trafiken, De människor som är lagbrytare bör inte på det. allmännas bekostnad — med en massa besvärligheter som det tidigare sagts — få alltför lång tid på sig efter det att de fått klarhet i att deras fordon är omhändertaget. De måste hämta tillbaka sin bil i tid. Har de inget intresse för sina fordon, då må det allmänna också behålla dem. Jag hemställer om bifall till reservationen.

Herr talman! Statsutskottets utlåtande nr 116 gäller ändrad organisation av televerket. I anslutning härtill har jag tillsammans med flera medmotionärer väckt motion nr 812 i denna kammare. Vad vi har vänt oss emot är att Stockholm skall bli central för östra distriktet och att Norrköping och Gävle skall upphöra att vara distriktsorter. Båda dessa orter har ett stort behov av att få hjälp med lokalisering av verksamhet till orten i stället för från orten. Särskilt Norrköping har under den gångna tiden drabbats av nedläggning av företag som gör att varje utflyttning av verksamhet från Norrköping naturligtvis inger bekymmer. Som bekant säger ordspråket: Många bäckar små gör en stor å. Det är också angeläget att för kammaren ge till känna att Stockholms nuvarande teleområde är lika stort som det planerade södra distriktet och dubbelt så stort som norra distriktet, och därtill skall nu läggas Norrköpings och Gävle distrikt. Det finns i utskottets utlåtande en rad som säger något om en planerad utflyttning av vissa verksamhetsgrenar. Det är min förhoppning att denna planerade utflyttning av verksamhetsgrenar skall påskyndas och lokaliseras i första hand till Norrköping.

Herr talman! Tredje lagutskottets utlåtande nr 38 behandlar förslaget i Kungl. Maj:ts proposition nr 111. Kommunikationsminister Palme begär fullmakt att på våra allmänna vägar fastställa ständig och generell hastighetsbegränsning. Utskottets utlåtande är enhälligt, men trots det vill jag anföra några ord. ärendena på dagens föredragningslista är ju inte så tyngda av reservationer, så det kanske inte vållar någon särskild irritation i kammaren med några uttalanden i anledning av ett enhälligt utlåtande. Här har väckts ett antal motioner med anledning av propositionen. I alla reagerar man mer eller mindre starkt mot kommunikationsministerns förslag. Vi är några högerledamöter i både första och andra kammaren som har yrkat avslag på denna proposition; inte därför att vi är mindre intresserade av den bästa tänkbara trafiksäkerhet än någon annan, utan därför att vi anser att samma resultat kan uppnås med andra medel. Nu åberopas i propositionen, att man i det stora landet USA, bilismens verkliga hemland, har hastighetsbegränsning. Vi skall nog inte för mycket göra jämförelser med det stora landet USA. Får vi sådana vägar, att vi kan köra med samma hastigheter som förekommer där, kan vi vara belåtna. När man började med tillfälliga hastighetsbegränsningar, vid julhelgen 1960/61, och dessa hastighetsbegränsningar sedan har tillämpats under allt längre perioder, har åtminstone jag för min del från början haft den misstanken, att detta var inledningen till en ständig och generell hastighetsbegränsning. Man behöver inte tvivla på att en lägre medelhastighet i trafiken kan leda till minskat antal olyckor, men samtidigt är det dock ett steg tillbaka i utvecklingen. Med tanke på de förhållanden, under vilka man började försöksverksamheten med tillfälliga hastighetsbegränsningar, vill jag vid detta tillfälle ha sagt att det enligt min mening inte har blivit ett rättvist resultat. När man började denna verksamhet använde man alla möjligheter till upplysning om att vi nu ute på vägarna har en mycket stark trafikkontroll. Man meddelade från myndigheterna att vi skickar ut all tillgänglig personal för vakthållning och man gav order till polisdistrikten att inga semestrar fick beviljas och för all bevakning där så kunde ske fick förordnas särskilda ordningsvakter. Även om man inte kunde fortsätta med denna stränga polisbevakning under åren framöver anser jag att det i betydande omfattning har levat kvar i medvetandet hos många bilister att det samtidigt med en hastighetsbegränsning förekommer en starkare polisövervakning än vid andra tillfällen. Detta system hade inte varit felaktigt om man byggt ut försöksverksamheten med motsvarande tidsperioder med en stark trafikövervakning utan någon hastighetsbegränsning. Det skulle ha kungjorts i radio, TV och tidningspress på samma effektiva sätt. Några sådana försök med fria hastigheter och en stark trafikövervakning har emellertid inte blivit utförda för hela landet vid ett och samma tillfälle, varför en jämförbar statistik inte har kunnat upprättas. Rikspolisstyrelsen har gjort vissa försök med stark trafikövervakning inom begränsade områden och nått enastående resultat. Dessa försök har inte de institutioner som för övrigt sysslar med trafiksäkerhet haft något vidare intresse av. Den tanken och den uppfattningen ligger så nära till, att statens trafiksäkerhetsråd, som här varit rådgivare, alltför ensidigt har bitit sig fast vid den uppfattningen, att det enda som duger, det enda saliggörande i kampen för en bättre trafiksäkerhet är hastighetsbegränsning. Det är en långt gående och otrevlig fullmakt som kommunikationsministern här begär, men utskottet är dess bättre inte berett att tillstyrka denna fullmakt på det sätt som har begärts. I en så viktig fråga som denna, som direkt berör ett så stort antal medborgare, är det underligt att den inte blivit föremål för en grundligare utredning och ett remissförfarande i vanlig ordning, så att de organisationer och institutioner som i detta fall varit lämpliga remissinstanser fått säga sin mening. I propositionen gör statsrådet ett underligt uttalande om att motorstyrkan hos vissa bilar är så stor, att man kan hålla alltför hög hastighet. Intet talar för att en bil med stor motorstyrka är särskilt trafikfarlig, ty så stor motorstyrka finns det nog i alla bilar att den kan missbrukas. I verkligheten är det så, som också statsrådet måste erkänna, att en bil med god prestationsförmåga är trafiksäkrare. En omkörning kan göras på kortare tid och det är värdefullt. I vägtrafikförordningen finns redan en bestämmelse som är tillräcklig om den följes. Av den framgår att fordonens hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten och behörig hänsyn till omständigheterna i övrigt kräver. Om den bestämmelsen följs blir trafikolyckorna starkt begränsade. Varför söker man inte med kraft tillse att den bestämmelsen efterlevs? Nu vet man att dessa föreskrifter i vägtrafikförordningen inte efterlevs. Därför vill man skapa nya bestämmelser. Säkert har man dock från början klart för sig att nya bestämmelser om generell hastighetsbegränsning i stort sett bara kommer att tillämpas av de bilister som redan är ansvarsmedvetna och inte behöver någon ny lagstiftning. Är man inte inne på ett rätt farligt system när man försöker stifta lagar om vilka man tydligen vet från början att de inte kommer att efterlevas? Min uppfattning är att man nog mera bör satsa på den enskildes ansvar. Utskottet ger sin anslutning till tanken att skall vi ha bestämmelser om begränsade hastigheter på vägarna utanför tättbebyggda områden, bör dessa hastigheter vara differentierade. Mot denna uppfattning finns inget att erinra. Vägarna är av så olika beskaffenhet att en allmän hastighetsbegränsning har inneburit en begränsning enbart på vissa vägar och inte på alla. Nu lämnar visserligen tredje lagutskottet för sin del ett medgivande till Kungl. Maj:t att utan inskränkning i tiden meddela allmänna föreskrifter om högsta hastighet på väg utanför tättbebyggt område, men jag kan inte fatta utskottets förslag på annat sätt än att detta skall ha formen av försöksverksamhet så att man får ett bättre underlag för bedömningen. Jag stöder mig på ett uttalande om att det för närvarande saknas erforderligt jämförelsematerial för att slutgiltigt kunna ta ställning. Det slutliga ställningstagandet måste vara riktigt, och därför krävs ett tillfredsställande utredningsmaterial, om bestående hastighetsgränser skall fastställas. I vår motion, där vi yrkar avslag på den kungliga propositionen, föreslår vi fortsatt försöksverksamhet med tillfälliga hastighetsbegränsningar och vad som kan kallas för rekommenderade hastigheter. Det skulle enligt vår mening vara ett bättre och trevligare system, om man gick in för rekommenderade hastigheter: Mot ett enhälligt utskott har jag, herr talman, inget yrkande utan har bara velat anföra dessa synpunkter.

Herr talman! Eftersom herr Sveningsson inte hade något yrkande, kanske det inte finns anledning till någon längre utläggning, men jag vill understryka att förslaget om en differentierad hastighetsbegränsning inte kommit fram av sig självt, utan det är ju byggt på de erfarenheter som vunnits vid de försök med generell hastighetsbegränsning som förekommit vid olika tillfällen under de senaste åren. Anledningen till fartbegränsningarna är ju att de höga farterna medför betydande olycksrisker. Det är angeläget att till varje pris försöka nedbringa trafikolycksfallens antal och svårighetsgrad. Som det nu förhåller sig är ju olyckorna skrämmande många och svåra. Vid de försök som gjorts med hastighetsbegränsningar har man ju vunnit betydelsefulla resultat, och när man nu vill frångå de riktlinjer för begränsningarna som man använt hittills och försöker åstadkomma olika hastigheter beroende på olika vägars beskaf fenhet, så tycker jag att det är värt att satsa på det försöket. Utskottet har i den här frågan varit fullständigt enigt, som herr Sveningsson sade, och vi har resonerat oss fram till en lösning. I sak skiljer ingenting mellan vad kommunikationsministern anfört i sin framställning och vad utskottet kommit fram till. Att utskottet räknar med att få resultaten av försöken redovisade för sig är ganska naturligt, eftersom det här rör sig om ett fält där det behövs ännu mera fakta, innan man kanske alldeles definitivt bestämmer sig för en hastighetsbegränsning av det här slaget. Av herr Sveningssons uttalanden i olika hänseenden skall jag ta upp ett enda. Han talade om de starka motorerna och ville nonchalera de risker som dessa medför. Herr Sveningsson sade att starkare motorer i och för sig inte innebär risk för ökat antal trafikolyckor. Naturligtvis inte, men självfallet är det de höga farterna som medför de svåraste olycksfallen — det kan man inte komma ifrån — och de höga farterna beror ju på att det i dag finns bilar med mycket kraftiga motorer som möjliggör höga hastigheter. Herr talman! Med det här anförandet ber jag att få yrka bifall till tredje lagutskottets förslag.

Herr talman! Det kanske inte finns så stor anledning att fortsätta debatten, då här inte har ställts något annat yrkande än om bifall till utskottets förslag. Herr Göran Karlsson framhåller, att det framlagda förslaget bygger på de generella hastighetsbegränsningar som har rått under en lång följd av år, och det påståendet är väl riktigt. Detta är ju det enda utredningsmaterial som finns, Jag försökte emellertid i mitt första anförande redovisa den uppfattningen att försöken med hastighetsbe gränsningar inte har givit ett rättvist resultat. Jämförbara försök med en bättre och starkare trafikkontroll har aldrig genomförts utan bara sådana försök inom mycket begränsade områden. Såsom jag har sagt tidigare vill vi väl alla ha bästa tänkbara trafiksäkerhet, men när vi sätter så farliga redskap som bilarna är i händerna på så många människor, kan vi, som någon uttalade för någon vecka sedan, inte helt komma bort från trafikolyckorna. Det allra bästa och säkraste medlet att reducera antalet trafikolyckor skulle givetvis vara att helt förbjuda trafik med motorfordon, men ingen vill ju vara med om ett sådant beslut. Det skulle vara intressant att få veta hur en eventuell hastighetsbegränsning med differentierade hastigheter skall genomföras. Vilka hastigheter skall det röra sig om? Det finns i vårt land vägar, herr Göran Karlsson, som ligger nära varandra men som är mycket olika i fråga om standarden. Förra söndagen reste jag i närheten av herr Göran Karlssons bygder och var då inne på en väg, om vilken jag vågar påstå att en hastighetsbegränsning till 25 km i timmen är för hög. Det skulle inte gå att köra trafiksäkert ens med en sådan hastighet så dålig och smal vägbana och så kurviga och backiga vägar som i vissa fall förekommer. Å andra sidan finns det vägar, där det går att köra trafiksäkert med rätt hög hastighet. Jag vill inte sätta likhetstecken mellan att ta trafikrisker och en rätt hög hastighet, som när vägen och trafiken tillåter kan ligga över 100 kilometer i timmen. Hur skall en differentierad hastighetsbegränsning göras? Skall det vara samma hastighet vintertid och sommartid? Skall det vara samma hastighet vid mörkerkörning som på dagen? Vi vet ju alla att det är mera riskfyllt att köra i mörker, och det händer då flera olyckor. Ja, det är många problem som här kan rullas upp. Skall man ha sam ma hastighet för alla bilar — för de allra minsta bilarna som för de stora och mera trafiksäkra bilarna? Det vore intressant att få svar på någon av dessa många frågor.
Herr talman! Visst finns det krokiga och backiga vägar i Småland, men jag betvivlar att de är så krokiga och backiga att de inte skulle tillåta farter över 25 km i timmen. Det är möjligt att herr Sveningsson brukar köra på de allra krokigaste vägarna, medan jag kör på vägar som är någorlunda raka. Herr Sveningsson förde ett resonemang om olika hastigheter vinter och sommar, dag och natt. Om det har fastställts en hastighetsgräns för en väg, är det emellertid inte förbjudet att köra saktare. Gränsen är en högsta gräns, och det kommer an på föraren att bedöma hur fort han kan köra med hänsyn till vägens beskaffenhet. Om det är halt väglag på en väg med en hastighetsgräns vid låt oss säga 70 km i timmen, föreställer jag mig att en vettig förare inte pressar bilen till 70, utan kanske håller sig till 50 km i timmen. Förslaget innebär ju inte att man låter förarna fara fram hur som helst, utan de måste alltid bedöma hur fort de kan köra. Vidare säger herr Sveningsson att de försök som har gjorts med generella hastighetsbegränsningar egentligen inte är rättvisande och att man också kan tillämpa metoden att låta polisen övervaka trafiken i större utsträckning. Jag är medveten om att de flesta av oss som kör bil tar det litet försiktigare om det finns en polis på vägbanan, men vi kan inte ha poliser överallt på hela vårt stora svenska vägnät, och med hänsyn därtill tror jag att detta försök med differentierad hastighetsbegränsning är vad vi behöver just nu. Det är möjligt att vi efter hand kan komma fram till ett förslag som är nå got annorlunda. beskaffat än det som i dag föreligger, men jag är övertygad om att de försök som vi skall besluta om kommer att vara till gagn för trafiksäkerheten.

Herr talman! Det är ganska anmärkningsvärt och enligt min mening glädjande att tredje lagutskottet har kunnat avge ett enhälligt utlåtande i en så kontroversiell fråga som den om hastighetsbegränsning på våra vägar. Nu innebär utlåtandet inte någon fullständig anslutning till vad som sägs i propositionen. När departementschefen inhämtar yttrande i den fråga det gäller här begär han en mycket vidsträckt fullmakt av riksdagen. Han begär, som han säger, ett principiellt ställningstagande av Kungl. Maj:t och riksdagen till frågan om differentierade fartgränser.

Mot detta har man reagerat i de motioner som från flera partiers sida har väckts i anledning av propositionen. Det har i motionerna sagts att man kan medverka till försök med differentierade fartbegränsningar men att försöken även bör omfatta vissa andra möjligheter. I motioner både från högern, folkpartiet och centern har — för att ge eftertryck åt invändningarna — yrkats avslag på den författningsändring beträffande vilken Kungl. Maj:t har begärt riksdagens yttrande. Utskottet har i sitt utlåtande så till vida tillmötesgått motionärerna att utskottet framhåller att det inte nu vill ta någon slutgiltig ställning till frågan om hastighetsbegränsningens utformning. Utskottet går med på försöken, även icke tidsbegränsade försök, men begär en redovisning från Kungl. Maj:t till riksdagen av försöken för att riksdagen därefter skall kunna ta definitiv ställning till frågan. Utskottet förklarar sig tillstyrka den författningsändring som Kungl. Maj:t överväger, för att man inte vid försöksverksamheten skall behöva tänja för mycket på författningstexten. Den kompromiss som vi på detta sätt åstadkommit inom utskottet tycker jag ganska väl tillgodoser både regering ens berättigade intresse av att få rörelsefrihet i sin försöksverksamhet och motionärernas önskemål om att den slutliga bestämmanderätten dock skall ligga hos riksdagen. För mig har det varit så mycket lättare att ansluta mig till en sådan kompromiss som jag i januari väckte en motion som i stort sett gick ut på samma sak. Jag skall inte gå in på någon diskussion om = hastighetsbegränsningarnas vara eller icke vara, eller deras närmare utformning. Visst kan man sätta många frågetecken i det sammanhanget, men syftet med försöksverksamheten är väl just att såvitt möjligt skapa klarhet på den punkten. Jag tror därför att utskottets lösning av problemet är godtagbar och lämplig när det gäller att främja trafiksäkerheten. Jag vill i detta sammanhang understryka min mening att hastighetsbegränsningar inte får bli en ursäkt för att underlåta eller inskränka den trafikövervakning som nog under alla omständigheter måste betraktas som ett viktigt medel i fråga om trafiksäkerheten. Man bör alltså inte ta hastighetsbegränsningarna som en ursäkt för att minska polisväsendets resurser för trafikövervakningen. I likhet med herr Göran Karlsson yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Eftersom i detta ärende samtliga partier har väckt motioner som tillsammans med propositionen har bildat underlag för tredje lagutskottets skrivning i denna fråga och eftersom det har blivit debatt kring det enhälliga utskottsutlåtandet har jag funnit anledning att begära ordet. Jag har emellertid inte begärt ordet för att göra någon speciell tolkning av vad utskottet skrivit. Jag tror att det skulle vara ett fel om vi som motionärer från våra utgångspunkter skulle försöka lägga in en viss tolkning i utskottets skrivning. Den skrivning som utskottet har gjort är, som jag ser det, ett försök att fånga upp de olika synpunkter som har kommit till uttryck i motioner och inom utskottet. Mot bakgrunden av detta har Kungl. Maj:t eller den Kungl. Maj:t därtill utser möjlighet att utforma försöksverksamheten. Vad det egentligen stått strid om torde helt enkelt ha varit huruvida man skulle genomföra en definitiv författningsändring eller inte. Det har under debatten gjorts gällande att ändringen inte skulle vara definitiv utan att avgörandet härvidlag får anstå tills man har besked om hur försöksverksamheten utfaller. Låt mig därefter med anledning av alla de frågetecken som naturligtvis kan sättas inför värdet av att införa en «differentierad <hastighetsbegränsning fastslå, att man självfallet lika litet med differentierad hastighetsbegränsning som med en generell kan sätta ur spel den huvudregel som herr Sveningsson berörde, nämligen att man aldrig skall köra snabbare än omständigheterna medger. Jag tycker att det ligger en klar fördel i att man med hänsyn till vägarnas beskaffenhet kan hålla skilda hastigheter. Jag tror emellertid att en sådan ordning måste genomföras så, att en viss väg blir bunden för en viss hastighet. Eljest kommer skyltningen att kräva en sådan uppmärksamhet att differentieringen kanske bara blir till besvär. Jag framhöll under utskottsarbetet en synpunkt som jag också nu vill framföra. Det finns som bekant vägar byggda och dimensionerade för en viss hastighet, t.ex. 60 km i timmen, I Norrland finns det många sådana vägkilometer som går genom stora skogsområden. Samhället kan rimligen inte göra annat än att sätta gränsen så låg som vägen är dimensionerad för, även om denna naturligtvis liksom en hiss i en byggnad har en viss säkerhetsmarginal. I sådana områden tror jag att det vore klokt att inte införa någon hastighetsbegränsning, ty en bestämmelse som av trafikanterna uppfattades som orimlig vore ju mer till skada än till nytta. I detta avseende föreligger det enligt min mening ingen dissonans mellan motionärernas och propositionens förslag. Jag har uppfattat propositionen så att det inte nödvändigtvis skall behöva vara hastighetsbegränsning på varje väg. Detta torde också ha varit utskottets uppfattning. Herr talman! Jag har velat ge uttryck åt dessa synpunkter eftersom det blev debatt om detta enhälliga utskottsutlåtande. De befogenheter som Kungl. Maj:t har fått tycker jag framgår med den klarhet som är möjlig att åstadkomma i tredje lagutskottets skrivning, till vilken jag ber att få yrka bifall. Enligt beslut på extra bolagsstämma den 19 april 1967 skulle Törefors aktiebolag träda i likvidation. Detta medförde, att bolagets verksamhet komme att avvecklas. I propositionen hade riksdagen föreslagits bemyndiga Kungl. Maj:t att medgiva ändrad användning av statens lån till bolaget och att helt eller delvis eftergiva fordran, som tillkomme staten på grund av sådant lån. Sammanlagt uppginge lånen, i den mån de icke tidigare eftergivits, till 5,5 miljoner kronor. Lånen vore förut avskrivna : statens räkenskaper. Någon medelsanvisning fordrades sålunda icke i dett: sammanhang.

Herr talman! Som motionär i ärendet och då jag i min civila gärning sysslat med folkbokföring i mer än 30 år ber jag att få göra några kommentarer till tredje lagutskottets utlåtande över förslaget till ny folkbokföringsordning i stället för den som nu gäller och är av år 1946. Först vill jag då gärna framhålla att vi i vårt land har en folkbokföring av hög kvalitet — den anses stå sig mycket väl vid internationella jämförelser. Att folkbokföringen för närvarande fungerar såväl beror i hög grad på det nu varande systemet med mantalsuppgifter. Såsom vi hört och vet föreslås i propositionen, som tillstyrkts av tredje lagutskottet, att detta system skall slopas. Att detta slopande kommer att inbära en ökad arbetsbelastning för kommunerna och en ökning av antalet mantalsskrivningsprocesser framhålles av en del remissinstanser, bl.a. kammarrätten. Detta förhållande torde inte kunna bestridas av någon. Vi har också nyss av herr Erik Jansson hört vilka olägenheter som blir en följd av slopandet av mantalsuppgifterna. En rad remissinstanser — främst Sveriges häradsskrivarförening — har också, vilket tydligt framgår av både proposition och motioner, framhållit allvaret i dessa olägenheter. Häradsskrivarföreningen för sin del befarar .en allvarlig försämring av vår folkbokföring som en följd av slopandet av mantalsuppgifterna, men har liksom här nyss anförts endast att notera att detta är ett nytt offer på rationaliseringens och datamaskinernas altare. Föreningens farhågor delas av många, bl.a. av domkapitlet i Göteborg, som anser förslaget innebära ett så betydande osäkerhetsmoment i befolkningsregistreringen att dennas tillförlitlighet sätts i fara. Även ur rättssäkerhetssynpunkt finner domkapitlet det svårt att motivera förslaget. Lagutskottet torde under sitt arbete — liksom andra som sökt sätta sig in i detta ärende — ha funnit att förberedelserna för övergång till det nya folkbokföringssystemet nu avancerat så långt att det, så som herr Erik Jansson framhöll, i praktiken torde vara meningslöst att i dag yrka på ett bibehållande av mantalsuppgifterna. Man får tydligen trots stora betänkligheter acceptera deras avskaffande och inrikta sig på att minska skadeverkningarna härav. I det syftet har vi motionärer föreslagit en kompletterande bestämmelse med åläggande för fastighetsägare eller innehavare av bostadslägenhet, som upplåter bostad åt annan, om skyl dighet att till pastorsämbetet anmäla jämväl utflyttning, icke enbart inflyttning. Vi har därvid framhållit att exempelvis uppgift om utlänning som flyttar från riket knappast kan erhållas på annat sätt än genom skyldighet för bostadsupplåtaren att anmäla avflyttning. Utskottet har visserligen inte motsagt motionärerna på denna punkt, men det har tyvärr ej heller tillstyrkt förslaget. Utskottet har endast framhållit att frågan eventuellt bör övervägas längre fram. Samma sak gäller vårt andra förslag, som innebär att systemet med roteombud såsom medhjälpare åt pastorsämbete och lokal skattemyndighet borde bibehållas. Behovet av roteombud har ingalunda minskat; befolkningens ökade rörlighet även på landsbygden och de föreslagna större kyrkobokföringsdistrikten understryker behovet av medhjälpare med god lokalkännedom. I gamla tider hade man på landsbygden utomordentligt god hjälp av fjärdingsmännen vilka som regel kände till sin bygd och dess befolkning synnerligen väl. Nu efter polisens förstatligande är situationen en helt annan. Den nya polisen har inte längre samma förankring i bygden som förut och helt naturligt inte samma personkännedom som tidigare. I detta nya läge vore det synnerligen värdefullt att ha ett väl uppbyggt system med roteombud. På denna punkt framhåller utskottet att kommunerna är oförhindrade att utse särskilda ombud med uppgift att bevaka deras intressen i folkbokföringsärenden. Detta är visserligen sant, men lyckligast hade det varit med direkta bestämmelser om ett fast, moderniserat roteombudssystem. Som motionär måste jag givetvis beklaga att utskottet icke mer helbjärtat stött de båda förslagen till förbättringar i propositionen, för vilka jag här redogjort.

Över huvud taget är det nödvändigt att varje år tillräckliga resurser ställs till förfogande för en effektiv propaganda om vad allmänheten har att iaktta på detta område. Det är angeläget att pastoraten visar generositet vid tillämpningen av denna föreskrift. Framför allt i fråga om biträdespersonal är det på många håll behov av en snabb förstärkning, så att pastorsämbetena på ett tillfredsställande sätt skall kunna klara sin viktiga uppgift inom folkbokföringen. Pastor själv bör ej belastas med rutinarbete härvidlag till förfång för sin huvudsakliga gärning. I detta sammanhang kan jag inte underlåta att nämna, att vi inom fögderiförvaltningen är imponerade av det stora intresse och den skicklighet som många präster lägger i dagen i fråga om folkbokföringen, ehuru ju denna ligger långt vid sidan om deras huvuduppgift. Mantalsuppgifterna har varit ett värdefullt material ur statistisk synpunkt, bl.a. vid samhällsplaneringen. Herr Jansson berörde detta. Jag vill därför uttala min sympati för den vid utskottet fogade reservationen, då den klart uttalar att slopandet av mantalsuppgifterna innebär en allvarlig försämring för den kommunala samhällsplaneringen. Här behövs en utredning om hur man nu på något sätt skall kunna kompensera denna försämring. Vid en eventuell votering kommer jag därför att stödja reservationen. Herr talman!

Herr talman! De båda föregående talarna i detta ärende har redan redogjort för de olägenheter som man befarar och de fördelar som kunde vinnas genom en ändring av utskottets förslag i den riktning som reservationen anger. Som talesman för motionärerna bakom motionsparet 1I:809 och II: 1011 vill jag inledningsvis bara säga att vi är ganska nöjda med att man avskaffar mantalsblanketten. Den innebar ett krångel, och den har inte gett tillfredsställande resultat. Men att avskaffa den utan vidare är inte så lätt som man vill göra gällande. Vi är givetvis tacksamma för det tillmötesgående som utskottet har visat beträffande våra två första önskemål. Invändningarna kommer på den punkt som berör frågan om hur man i framtiden skall kunna få en tillfredsställande hushållsidentifikation i folkbokföringsarbetet. Folkbokföringsarbetet har ju inte något egenvärde. Det har mer och mer kommit att bli underlag för mycket långtgående prognosverksamhet för all slags planering av samhällets uppbyggnad och organisation. Det gäller alltså att på en punkt i vårt väl utbyggda prognosväsen inte få ett för grovmaskigt och föråldrat material som grund för utredningsarbete. Här läggs årligen ned ganska stora summor på att få fram prognoser och prognosmaterial för skilda ändamål. Det är fråga om hundratusentals kronor. Det kan vara fråga om femårsplaner, generalplanering m.m. Då är den förfining av folkbokföringen som här åsyftas alldeles nödvändig.

Vi kan alltså inte godta den situation som skulle uppkomma, om man inte omedelbart tog itu med frågan om att täppa till den lucka som skulle uppstå. Jag vill därför, herr talman, bara instämma i herr Erik Janssons yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Det väsentliga i detta ärende är, som här redan har framhållits, omläggningen av vårt folkbokföringssystem till databehandling och därmed följande slopande av de hittillsvarande mantalsuppgifterna. Det har sagts att vi i mantalsuppgifterna haft ett gott system som fungerat bra. Men det har å andra sidan varit uppenbart att det varit ett ganska otympligt system. Man har samlat in miljontals uppgifter och lagt ned mycket arbete på att behandla dem utan att i de flesta fall få ut någonting av varje uppgift. Det är bara i enstaka fall som man fått fram någonting som inte stämmer med kyrkobokföringen. Man har nu efter utredning lagt fram ett system, av vilket man tror att man skulle kunna få ett likvärdigt resultat. Det bör väl erkännas att man i enstaka fall har fått värdefulla uppgifter ur mantalsuppgifterna. Man avser att i samband med det nya systemet pröva nya vägar för att komplettera de uppgifter som man redan har från kyrko bokföringsoch folkbokföringsregister. Det är naturligtvis inte lätt att bedöma om resultatet kommer att bli bättre eller sämre eller ungefärligen likvärdigt med det nuvarande.

Det har efter de inhämtade yttrandena inte heller i utskottet ställts något slutligt yrkande eller väckts några reservationer för bibehållande av mantalsuppgifterna. Det finns vissa andra punkter, där man också har vänt sig mot förslagen i propositionen. Herr Schött har varit inne på ett par av dem. En av dessa punkter är frågan om bibehållande av roteombuden. Jag vill påpeka att roteombuden inte heller nu är obligatoriska i alla kommuner. Det finns också möjligheter för kommunerna, som herr Schött själv nämnde, att tillgodose sina egna intressen genom särskilda ombud som då får ungefär samma funktion som de nuvarande roteombuden. Det får bli kommunernas egen sak att avgöra i vilken utsträckning de vill göra detta. I fråga om anmälan om utflyttning får man väl avvakta resultatet av den föreslagna nya ordningen. Meningen är att i större utsträckning söka stimulera allmänheten att lämna uppgifter om flyttningar. Dessa uppgifter skall sedan kompletteras på olika sätt genom inhämtande av kompletterande upplysningar från de myndigheter, dit folk eljest kanske har särskild anledning att meddela flyttning, t.ex. postverket. Vad slutligen beträffar den till utskottets utlåtande fogade reservationen, som herr Jansson här närmast talade för, upptar den ett uppslag som i viss mån har varit under övervägande vid den utredning som här har skett. Ut redningen har också föranlett ett förslag som ingår i propositionen, nämligen att Kungl. Maj:t skall ha möjlighet att ålägga fastighetsägarna att lämna uppgifter som kan behövas för den kommunala planeringen. Herr Jansson betvivlade att fastighetsägarna över huvud taget hade kännedom om dessa förhållanden, men jag tror att det i regel skall bli möjligt att genom en kombination av fastighetsägarnas uppgifter och folkoch kyrkobokföringens få fram erforderligt material. Även i detta avseende har vi försökt att få en närmare belysning av problemet genom kontakt med centrala folkbokföringsoch uppbördsnämnden, som har anvisat inte bara denna utväg utan även andra upplysningskällor som kan stå kommunerna till buds. I befolkningsregistren sker sålunda av taxeringsskäl en redovisning som gör det möjligt att identifiera man och hustru samt deras barn under 18 år. Det bör redan med ledning av det materialet vara möjligt för kommunerna att komma en bit på väg när det gäller att få fram för planeringen erforderliga uppgifter. Vart femte år skall det vidare ordnas folkoch bostadsräkningar, då fullständiga uppgifter om bland annat hushållen samlas in. Härtill kommer det bemyndigande att inhämta särskilda uppgifter från fastighetsägarna som är infört i propositionen. Någon försämring för kommunerna bör sålunda inte behöva uppstå. Det system som motionärerna har tänkt sig skulle säkerligen bli både komplicerat och dyrbart. Det skulle bli nödvändigt att i folkbokföringen införa en särskild kodbeteckning för hushållsföreståndare till vilken övriga hushållsmedlemmar kan anknytas. I hushållens sammansättning sker ständiga ändringar vilka, om systemet skall hållas å jour, medför åtskilligt arbete. Inom många landsbygdskommuner torde behovet av att ständigt ha tillgång till en fullständig hushållsredovisning vara mycket ringa. I expansiva kommuner finns otvivelaktigt ett behov av hushållsredovisning, men det torde inte föreligga konstant och ofta inte heller avse hela kommuner. Behov av engångskaraktär, t.ex. vid sanering av ett område eller en stadsdel, kan sannolikt enklare fyllas genom uppgifter som för det särskilda fallet införskaffas från fastighetsägarna. I alla händelser tycks det vara skäl att avvakta erfarenheterna av de bestämmelser som Kungl. Maj:t utfärdar om dessa skyldigheter. Slutligen kan sägas att övergången till databehandlingssystem kommer att ställa folkbokföringsmyndigheterna inför så stora problem att reformen bör få vara i tillämpning några år innan man börjar fundera på nya arbetsuppgifter.

Jag ber med det anförda, herr talman, att få yrka bifall till utskottets utlåtande.
Herr talman! Utskottets ärade ordförande talade om att det nuvarande systemet var otympligt, att man samlar in en massa uppgifter men att det är så få man har någon glädje och nytta av. Jag tycker att det är att ge en skev bild, när han säger att man endast i enstaka fall har verklig nytta av dessa uppgifter. Så är faktiskt inte fallet. Det har också talats om att det innebär ett stort besvär för allmänheten att lämna mantalsuppgifter. På den punkten har utskottet dock varit försiktigare i sin skrivning. När jag tidi gare har diskuterat detta har jag brukat säga att det är underligt att man tycker att det kan vara en så stor börda för den svenska allmänheten att en gång om året fylla i en mantalsblankett, då en stor del av allmänheten ju har för vana att en gång i veckan fylla i en tipskupong. Jag tycker f. ö. att man har underskattat svårigheterna i den svenska folkbokföringen, inte minst med hänsyn till alla utlänningar. De uppgår ju nu till i det närmaste en kvarts miljon. Det är då förvånansvärt att man exempelvis inte vill vara med om en bestämmelse om skyldighet att anmäla utflyttning. Den skulle ju vara till mycket stor nytta. När vi redan har en institution med roteombud, vore det väl också rimligt att man i detta svåra läge behöll den institutionen, byggde ut den samt gjorde den modernare och effektivare. Roteombuden har fyllt en utomordentligt viktig uppgift. Många av dem har nedlagt ett synnerligen intresserat arbete. Jag tycker också att det är något av otacksamhet att på detta sätt avskaffa dem. Utskottets ordförande sade att det fanns skäl att avvakta utvecklingen med hänsyn till datasystemets införande. Det hade enligt mitt förmenande varit riktigare att man hade infört datasystemet och sedan avvaktat en tid innan man ev. avskaffade mantalsuppgifterna. Det som förvånade mig mest var att utskottets ordförande menade, att vi får vänta och se om det nya systemet är sämre än det nuvarande eller inte. På den punkten kan det inte råda någon tvekan. Vad som här nu kommer att beslutas innebär en klar försämring av den svenska folkbokföringen. Vart femte år skall vi visserligen ha folkräkning och bostadsräkning, vilket är gott och väl. Men det kan inte på något sätt ersätta de årliga mantalsuppgifterna och inte göra den nytta som dessa har haft bl.a. för samhällsplaneringen.

Herr talman! Efter utskottets ärade ordförande, som redan har lämnat en utförlig redogörelse över de ståndpunktstaganden som utskottet har gjort, har jag endast att göra några kommentarer till de motioner som sedan slutligen har bildat underlag för en reservation. När vi från början hade att taga ställning till motionerna av herr Hansson m. fl, gällde det ju att mantalsblanketterna skulle bibehållas under ett år. När utredningen sedan blev klar visade det sig dels att kostnadsfrågan var så besvärlig och dels att svårigheterna i Övrigt var så stora att även motionärerna redan på ett tidigt stadium övergav sin ställning. Dessutom fanns i motionerna en passus, som gjorde att värdet av denna hushållsredovisning kunde ifrågasättas. Man utgick nämligen ifrån att alla orter med under 30000 invånare inte skulle ha något behov av den. Bara det påståendet gjorde att man kunde ifrågasätta värdet av förslaget. Om nu motionärerna hade haft rätt, skulle väl värdet för små kommuner vara lika stort som för stora städer och stora kommuner. När tredje lagutskottet slutbehandiade detta ärende, hade vi kommit fram så långt att det endast fanns en blank reservation. Vid justeringen kom sedan den nya och motiverade reservationen. Om man ser närmare på reservationen finner man också att den har ungefär samma svagheter som motionerna hade.

Frågan behöver sålunda ej bli föremål för utredning. Önskade uppgifter kan beställas av vederbörande kommun. Sedan skulle jag vilja ifrågasätta om man inte överdriver värdet av mantalsskrivningsblanketterna för planeringen av nya bostadsområden.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 belopp, som kommerskollegium med hänsyn till reseverksamhetens art och omfattning bestämde, dock minst 200 000 kronor. Om synnerliga skäl förelåge, ägde kollegiet fastställa säkerheten till lägre belopp än 200 000 kronor eller helt eftergiva kravet på säkerhet.

Herr talman! Med anledning av tredje lagutskottets utlåtande nr 42 vill jag besvära kammaren en liten stund. När det gäller detta lagförslag, som skall vara ett försök att hindra s.k. skandalresor, har jag och några andra högerledamöter i en motion yrkat avslag på den kungl. propositionen. Även om inte vårt yrkande har tillstyrkts har en del av vad som föreslagits i övrigt i motionen blivit beaktat, och det är vi tacksamma för. Vad som således blivit uppmärksammat i utskottets förslag är de mindre reseföretag som anordnar bussresor. Jag skulle tro att det på olika håll i landet finns en hel del företag som i mindre omfattning ordnar bussresor utanför Norden. Skulle dessa behöva ställa en garanti på 200 000 kr., skulle det säkert innebära att de i mycket stor omfattning fick lägga ned sin rörelse. I en artikel nyligen i Aftonbladet — vi har även fått cirkulär av samma innehåll — befarades att hela denna verksamhet med sällskapsresor av olika slag i Sverige kommer att få läggas ned med anledning av lagförslaget. Men jag kan inte tänka mig annat än att många av de uttalanden som gjordes i den artikeln var en misstolkning. Så oförnuftigt och tokigt skall väl ändå inte dessa bestämmelser tolkas, att det blir katastrof för alla eller ens för någon av de nu auktoriserade företag som skött sin rörelse mönstergillt. När man lagt fram förslaget om re: seskandalerna har med sannolikhet bussreseföretagen inte uppmärksammats. På det sättet har de nu i förslaget blivit alltför mycket uppmärksammade. Det finns anledning efterlysa huruvida någon verkligen känner till om något reseföretag av denna kategori, som bara anordnar bussresor, någonsin gjort sig skyldigt till en s.k. reseskandal. Jag har i varje fall inte hört talas om något sådant. Nu får vi hoppas att just dessa företag, som inte alls har givit anledning till någon ny lagstiftning, blir hänsynsfullt behandlade. Jag vill också gärna ha sagt att jag tycker att hela denna lagstiftning är onödig; den innebär större våld än nöden kräver.

I förhållande till den enormt stora resetrafiken är det dock ett mycket litet antal resenärer som råkat ut för en s.k. reseskandal. De som blivit utsatta för en sådan skandalresa har själva med sannolikhet den största skulden härtill. Visserligen kan det vara bristande kännedom om förhållandena som spelar in, men det finns nu så många auktoriserade resebyråer att det är fullständigt onödigt att köpa resor hos ett icke auktoriserat företag. De som köper en resa hos ett icke auktoriserat företag, d.v.s. ett företag som inte haft intresse eller förmåga att ställa en frivillig garanti på 100000 kronor, är nog ofta medvetna om att de tar en chans mot att få ett kanske något lägre pris. När det är så bör de själva svara för den risk de tar. Jag tror inte någon kan göra gällande att de sällskapsresebyråer som har STR märket i sin annonsering och som alltså är auktoriserade inte har skött sina åtaganden. De auktoriserade resebyråernas antal har också starkt ökat. De var år 1960 bara tre men är nu mer än ett tjugutal. Jag anser för min del att det föreliggande lagförslaget mot s.k. reseskandaler bygger på ett fullkomligt felaktigt antagande. Sällskapsreseutredningen uttalade först att antalet skandalresor är ett litet problem vad resornas antal beträffar. Men sedan man konstaterat att det sammanlagda antalet personer som utnyttjar sällskapsresor är omkring 490 000 uttalar man att om det bara är en procent av de resande som råkar ut för dessa skumma resebyråföretag är det skäl att ingripa med en lagstiftning. Jag delar den uppfattningen att situationen skulle vara allvarlig om det vore 4000 personer om året som råkade ut för reseäventyr av detta slag. Men jag anser att siffran 4000 är gripen ur luften och en orimlig överdrift, tillkommen för att få en förevändning för en lagstiftning, vilken man så gärna vill ha och för vilken man inte kan finna ett sakligt starkt argument. Ett annat antagande som utredningen gör är också säkerligen i högsta grad oriktigt, nämligen att problemet allteftersom reselivet ökar blir alltmer allvarligt, ty då kommer samtidigt reseskandalerna att öka och bekymren att bli allt större, eftersom resorna går till mera avlägsna mål än förr. Jag anser att det är precis tvärtom. På denna punkt vill jag helt ansluta mig till vad kommerskollegium yttrat i sitt avstyrkande remissvar, nämligen följande: »Det är ej ovanligt, att missförhållanden framträder på ett verksamhetsområde, som är statt i stark utveckling, men att de försvinner, när verksamheten stadgat sig. Det synes troligt, att de få icke auktoriserade arrangörsföretag, som förekommit i samband med missförhållanden, blir utslagna i den hårdnande konkurrensen, när branschens expansionstakt avstannat och marknaden blivit mättad.

En stark motivering för avslag på den kungl. propositionen finns även i ett remissutlåtande från Stockholms handelskammare, som bl.a. framhåller att skandalresebegreppet överdimensionerats, icke minst i pressen. Ett belysande exempel på denna överdimensionering finns i utredningens punktundersökning beträffande en skandalresa. Undersökningen klargör att såväl uppenbart överdrivna som rent felaktiga upp gifter om resan lämnats i tidningarnas reportage. Detta enda exempel visar hur osäkert underlaget är för utredningens påstående, att flera tusen personer årligen berörs av skandalresor. Om mot all förmodan, fortsätter handelskammaren, uppskattningen skulle vara riktig, är ändå »skandalandelen> så försvinnande liten, att ett statligt ingripande i den form som föreslagits inte kan anses motiverat. Till sist vill jag framhålla att även om denna lagstiftning, som jag betraktar som onödig, blir antagen, är detta inte någon garanti för att inte svenska medborgare kan råka ut för skandalresor. De som har intresse av att i denna bransch uppträda ohederligt kan bedriva sin rörelse i ett annat land och organisera resorna därifrån, men ändå värva resenärer i Sverige. Redan nu är det många svenskar som börjar sin sällskapsresa i Köpenhamn. Därmed har jag inte riktat någon kritik mot dessa resenärer eller mot de mycket bra resebyråer som finns i vårt grannland. Men det kan bli ännu många fler som kommer att börja sin resa från Köpenhamn, utanför den svenska kontrollen, om här ovillkorligen skall lagstiftas så att resorna i vårt land blir onödigt dyra.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

Herr talman! Herr Sveningsson tillhör förvisso de ambitiösa ledamöter av denna kammare som läser remissyttranden och allt som finns tryckt i sådana avseenden. Men jag är inte säker på att herr Sveningsson alltid drar de rätta slutsatserna av vad han läser. Det är klart att han inte vill försvara de s.k. reseskandalerna, men bara om man inte vill dra konsekvenser av vad som har skett på området, kan man uppträda som herr Sveningsson gjorde. Skandalresorna eller reseskandalerna — vilket man nu vill kalla det — berör enskilda människor som förlorar arbetsinkomst och som många gånger blir sittande, om inte på en öde ö så dock på platser där de vistats på semester och varifrån de borde ha kommit hem snabbare. Det kan inte vara rimligt att man inte gör någonting för att täppa till de luckor som finns för närvarande. Det förslag till lag som handelsministern har lagt fram är väl motiverat mot bakgrunden av vad som hänt. Herr Sveningsson kom in på de små bussföretagen. Jag skall gärna hålla med honom om att problemets kärna inte ligger där. Men det framgår också av utskottets utlåtande. Utskottet räknar med att det skall finnas möjligheter för bussföretagen att inte behöva satsa de 200 000 kronorna som det här är fråga om. Vi inom utskottet är också angelägna att understryka att bussföretagen i regel skött resorna mönstergillt — det är inte dem som anmärkningarna gäller. Det har onekligen varit alldeles för lätt att starta resebyråföretag. Man har inte behövt några stora kapital för att klara starten och så har man genom att skjuta utgifterna framför sig hamnat i den situationen att man till sist inte kunnat klara betalningen, vilket har gått ut över de resenärer som anlitat dessa resebyråer. Herr Sveningsson sade att det köps dåliga varor utan att man fördenskull behöver lagstifta mot det. Men, herr Sveningsson, när det gäller varor i allmänhet förekommer oftast någonting som heter varudeklaration, och det kan man med bästa vilja i världen inte säga att det gör i detta avseende även om en del resebyråer har auktorisationsmärke. Herr Sveningsson säger vidare att det är en orimlig siffra att 4 000 personer skulle ha råkat ut för reseskandaler. Jag tror också att den siffran, om den nu skall tas på allvar, är överdriven. Men om det är 400 eller 40 som råkar i en sådan situation att de hamnar i ett främmande land och att det företag som fått pengar av dem inte kan ordna deras hemresa, då är det väl angeläget att det lagstiftas. Det är inte antalet i och för sig som är avgörande, utan vad som motiverar lagstiftningen är det förhållandet att människor utlämnas på det sätt som skett. Handelsministern har också sagt ifrån att siffran inte är hög, men att det inte är det som är avgörande i detta fall. Från resebyråföreningen har man sagt att man inte vill ha denna anordning, och man tycker att nuvarande förhållande med 100000 kronor som grundplåt för auktorisationen borde vara tillräckligt. Det har emellertid inte varit tillräckligt, och då får man väl finna sig i att även företag som är auktoriserade och välskötta måste ge det grundkapital som behövs för att man skall kunna ordna på bästa möjliga sätt för de människor som i annat fall drabbas av skandalresorna. Det har sagts i en tidningsartikel och i en skrivelse som kommit riksdagsledamöterna till handa, att det skulle kosta ungefär 80 miljoner kronor i garantisummor för de företag det gäller. Jag tar inte herr Sveningssons siffra med 4 000 för gott och ännu mindre resebyråföreningens siffra på 80 miljoner att ställas till förfogande som garantibelopp i detta sammanhang. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till tredje lagutskottets förslag.